Herr talman! Det är angenämt att statsministern har någon anledning i dessa dagar att vara tacksam. Annars verkar det som om han vore totalt uppskärrad inför utsikten av att nu förlora makten. Jag förstår att det kan kännas mycket otrevligt. Herr Erlander tog till en början avstånd en aning från sitt TT-referat, som jag talade om här i natt. Han sade att det var något »kortfattat». Herr Erlander, jag accepterar det som i viss mån ett erkännande av att det inte var så särskilt väl utformat. Låt oss därmed lämna den diskussionen. Herr Erlander ägnade nu lång tid åt att tala om en rad olika frågor. Jag känner ingen tacksamhet för att det fortfarande av tidsskäl inte finns möjligheter för oppositionen att ordentligt gå i svaromål. Jag skall ta upp frågorna i tur och ordning, så långt jag hinner. Herr Erlander talade om den förfärliga situation som måste uppkomma med en minoritetsregering. Men den som talade om detta var ju representanten för den minoritetsregering, som i den folkvalda kammaren i Sveriges riksdag är beroende av kommunisterna! I detta sammanhang, herr talman, vore det intressant om herr Erlander äntligen besvarade den fråga som är ställd till honom: Om socialdemokraterna i valet försätts i en ordentlig minoritet i andra kammaren, vilket är troligt, kommer herr Erlander då att försöka sitta kvar vid makten på grund av en kvardröjande majoritet i första kammaren? Detta, herr talman, är en av de mycket väsentliga frågor som svenska folket bör få besked om före valdagen. Jag kan försäkra herr Erlander att vi oupphörligt kommer att kräva besked på denna punkt. Därför vore det kanske lika bra om herr Erlander vore djärv Ang. den ekonomiska politiken, m.m. nog att ge det enda rimliga svaret. Jag föreställer mig nämligen att det inte kan bli mer än ett. Herr Erlander, var inte så förfärligt ängslig beträffande möjligheterna att skapa en ny regering! Det går säkerligen att göra det här i Sverige. I Norge och Danmark har man klarat det mycket bra. Det är klart att det bör gå här även om våra partier har delade meningar på många punkter.

Under den period som herr Erlander talade om hade vi en offentlig, mycket hård debatt mellan herrar Wedén och Holmberg och herr Agrenius i Stockholm om just det skattesänkningsförslag, som jag vid nattens övningar förklarade att vi då inte kunde acceptera. Att försöka framställa detta som olika ståndpunkter är orimligt. Nu vill jag dock göra herr Erlander förfärad. Det finns nämligen en hel del människor i detta land, som är övertygade om att det med en annan politik på sikt skall gå att genomföra en väsentlig skattereform. På denna punkt är Ooppositionspartierna överens. Vi kommer att driva en ekonomisk politik, som verkligen gör det möjligt att skapa en annan skattepolitik i detta land, en politik som tar hänsyn till framför allt låginkomstgrupperna, men som också tar hänsyn till den inte minst från de fackliga organisationerna framförda synpunkten om en sänkning av marginalskatten. Detta kan vi givetvis inte efter herr Erlanders anförande här i dag räkna med att socialdemokratin kommer att göra. Herr Erlander talade om vad jag hade sagt vid höstens remissdebatt. Han nämnde att jag sagt, att det fanns 80 000 människor som då inte var sysselsatta i normal produktion. Jag är ledsen att säga att jag hade fel — det var inte 80 000, det var 113 900! Den oro som vi kände i höstas för sysselsättningsläget, den oro som vi diskuterade här i januari, delade oppositionen med samtliga organisationer på arbetsmarknaden. Nu tycker herr Erlander att läget är mycket bra. I maj 1968 har vi 19 000 fler människor som inte är sysselsatta i normal produktion än vi hade år 1967. Det är 38 000 fler än vad som var fallet år 1966. Vi tycker inte att detta är en bra situation, men regeringen har avvisat mittenpartiernas förslag att under 1968 ytterligare stimulera konjunkturen och därmed skapa ytterligare sysselsättning. Detta måste ju innebära, att herr Erlander i själva verket är väldigt nöjd med utvecklingen. I sitt tal den 1 maj sade herr Erlander, att socialdemokraterna har bedrivit en »målmedveten politik» för att öka sysselsättningen och att det bland annat har tagit sig uttryck i »ett ökat budgetutrymme». Herr Erlander menade givetvis det som han sade för en stund sedan, nämligen att man målmedvetet har ökat statens lånebehov. I januari i fjol ansåg herr Erlander att ett lånebehov på 1,1 miljard var det riktiga. Nu antas det för innevarande budgetår bli 3,3 miljarder. Är detta till någon väsentlig del resultatet av en »målmedveten» socialdemokratisk politik? Nej, det har bara blivit så!

Herr talman! Herr Erlander uppehöll sig ganska yvigt och ingående vid faran av att ha en minoritetsregering. På den punkten är herr Erlander och jag helt överens. Jag tror ait landet mår bäst av starka regeringar — majoritetsregeringar. Men min motivering är inte densamma som statsministerns.

På den punkten är vi alltså både överens och oense. Men vi är också överens om den beskrivning som statsministern gjorde av effekten av en socialdemokratisk minoritetsregering, nämligen hyresstegringar, prisstegringar, inflation och nu arbetslöshet. Det är ju det som vi har upplevt under de senaste åren. Och det kanske helt enkelt beror på att den socialdemokratiska regeringen har saknat en majoritetsregerings styrka. | Statsministern tog emellertid i lugn, sansad och övervägd ton upp andra frågor, som ändå bör intressera oss gemensamt och som jag gärna vill något gå in på. Den första var konjunkturen. Statsministern säger det att vi år efter år, decennium efter decennium har målat utvecklingen i mörka bilder. Det beror väl på hur vi upplever det. Jag tror ati många människor under de senaste åren har upplevt sin ekonomiska situation som sämre och mera oroande för framtiden. Ett faktum är att vi inte står ensamma i den bedömningen. Vi vet att den internationella utvecklingen är osäker, även om jag personligen tillsammans med många bedömare inom högerpartiet hoppas och tror på en bättre utveckling. Vi tog i går i riksdagen upp situationen i Frankrike. Finansministern sade, att om den löses blir det en ökad varuefterfrågan och inflation i Frankrike, vilket i sin tur skulle ha en god inverkan på den svenska konjunkturen. Så kan man naturligtvis resonera. Men i dag ser vi i tidningarna att man inte alls har kommit närmare någon social Ang. den ekonomiska politiken, m.m. lösning i Frankrike. Det är alltså ett orosmoment som vi måste ha med i vår teckning av bilden. Sedan aktualiserade statsministern ånyo arbetslöshetsfrågorna. Han påstår att oppositionen alltid kommer för sent när det gäller att föreslå åtgärder för att stärka ekonomin och sysselsättningen. Men, herr Erlander, det är verkligen en grov — inte förolämpning, men ett grovt sätt att blunda för verkligheten som statsministern här gör sig skyldig till. Redan föregående år då vi på allvar började känna av konjunkturnedgången presenterade inte bara högerpartiet, utan även de två andra oppositionspartierna vid flera tillfällen under vårriksdagen en förteckning — för att det skulle vara lättare att läsa — över en mängd åtgärder som skulle vidtagas för att stärka ekonomin och sysselsättningen. Vi talade om en flerårig översiktsbudget, en översyn av statsutgifterna, näringslivets självfinansiering, det enskilda sparandet, stabiliseringskonferenser samt en omfattande skattereform avsedd att stimulera produktion och stärka företag. I samband med investeringsbankens inrättande talade vi om de sociala åtgärder, som man var tvungen att vidtaga för att trygga levnadsvillkoren för de människor som blev utan arbete. Att sedan påstå att vi kom för sent kan bara bero på antingen ett medvetet försök till feltolkning eller att statsministern inte har fått sig föredragna de förslag som de borgerliga partierna har presenterat i bevillningsutskott, bankoutskott och statsutskott. Låt mig få avsluta detta anförande med att ställa en fråga. När statsministern talar om arbetstryggheten i framtiden tecknas den i ljusa färger. Jag hoppas att statsministern har rätt, men svara på detta: De undersökningar som har gjorts visar att den produktionsökning inom industrin, som man förutser fram till år 1970, kan klaras utan nyanställ ningar. Var skall då de människor som inte får plats i industrin sysselsättas och i vad skall de sysselsättas de kommande åren?

Herr talman! Jag förstår mycket väl statsministerns heta önskan att det skall finnas bara två partier i vårt land. Hans ständiga strävan är ju att skapa någonting sådant. I det anförande som han har hållit i dag har han på en konstlad väg försökt föra samman oss med högern i alla avseenden. Men det är inte samme excellens herr Tage Erlander som talar i dag som den som talade i remissdebatten. Jag har protokollet från remissdebatten, och vid det tillfället frågade statsministern: »Hur skall det gå till när meningsskiljaktigheterna omfattar allting?» — alltså meningsskiljaktigheterna mellan hö 'gern, centern och folkpartiet. Vilket är nu det riktiga? I dag är allting perfekt mellan de tre partierna, men i remissdebatten rådde meningsskiljaktigheter i allting. Har statsministern glömt vad han sade i remissdebatten? Det irriterade anförande, som statsministern nyss har hållit, var ett försvarstal för att försöka överskyla de brister som har funnits i regeringens politik. Men, herr statsminister, inflationen fortsätter. Investeringarna har stagnerat. Bostadsfrågan har inte kunnat lösas. Hyresregleringen har dragits såsom en jo-jo fram och tillbaka mellan riksdagen och kanslihuset. Arbetslöshetsförsäkringen fanns inte ordnad i ordentlig form, när vi verkligen fick en svår arbetslöshet. Problemet med familjepolitiken blev inte riktigt löst. Detta är den riktiga bilden av regeringens politik och ingalunda den skönmålning som statsministern nu har försökt göra. Jag vill så anföra några synpunkter på frågan om en minoritetsregering. Det parti som statsministern företräder hade vid det senaste valet 42,3 procent av väljarkåren. Skulle detta slå ut i en riksdag, skulle det inte utgöra något underlag för en majoritetsregering utan resultera i en minoritetsregering. Jag kan åter ta upp samma sak, som jag talade om i remissdebatten: Hur tänker statsministern eventuellt regera i fortsättningen, om hans parti råkar i minoritet i riksdagen? Hur blir det då med kommunisternas medverkan? Kommer väljarna att få något besked på den punkten? Herr statsministern sade, att centerpartiet ådagalagt en »häpnadsväckande vinglighet i den ekonomiska politiken». Här kom ett påstående, men sedan kom inte någonting om vad det var för slags vinglighet som centern hade ådagalagt. Statsministern talade om högerns skattesänkningar både i högoch lågkonjunktur. Centerpartiet delar inte högerns uppfattning beträffande skattesänkningar. Men statsministerns uttalande gav mig anledning att fråga en sak: Skall man tillämpa en underbalansering av budgeten både vid lågoch högkonjunktur? Budgeten är dock en så stor del av det ekonomiska skeendet i vårt land, att man måste ta hänsyn till också hur den används. Socialdemokraterna använder den emellertid så att man underbalanserar, oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Statsministern sade, att vi inte har förstått att man använder upplåningen till arbetsfrämjande åtgärder. Jo, det är just vad vi har förstått — det är just vad herr Hedlund sagt till regeringen att vi bör göra i ännu större utsträckning. Han säger t.ex. att vi bör ta bort energiskatten, ty det vore en konjunkturstimulerande åtgärd för företagen. Vi har föreslagit andra åtgärder i stimulanssyfte. I det fallet finns det inte någonting att anmärka på när det gäller centerns strävanden. Eftersom inrikesministern nu sitter här i kammaren, kunde jag kanske få besked på ett par punkter beträffande sysselsättningen. I går försökte vi länge och väl att få ett besked av finansmi nistern om vad regeringen egentligen vill i fråga om arbetslöshetsförsäkringen. Jag åberopade under den debatten herr inrikesministerns tal i Jönköping, där han klart sade ifrån att en sådan skulle genomföras. Finansministern visste emellertid inte vad som hade sagts, och statsministern har ju alltid företrätt en vingling uppfattning när det gällt att tala om arbetslöshetsförsäkring. Det försvarstal som statsministern försökte sig på att hålla här resulterade ungefär på samma sätt som hans tal brukar göra, dvs. han sätter sig mellan två stolar. I ena ögonblicket säger han att högern, centern och folkpartiet är i stort sett ett parti, i andra ögonblicket säger han att vi är oeniga i nästan allting. Oron är tydligen oerhört stor för att taburetterna inte skall stå till förfogande för herr statsministerns parti efter valet!

Herr talman! Det är uppenbart att jag är en urusel pedagog som inte kan uttrycka mig begripligt — inte ens inför en intelligent smålänning. När jag bygger upp hela mitt anförande på att gårdagens debatt visade att borgerligheten är så splittrad, att det inte blir någon samlingsregering, då har jag så totalt misslyckats med min framställning, att herr Bengtson går upp och påstår att jag sagt raka motsatsen. Jag är ledsen, men jag skall träna under hela valrörelsen, herr Bengtson, så att jag kan uttrycka mig så, att man även i första kammaren begriper vad jag säger. Jag begriper ingenting utav att man inte begriper vad jag säger! Hela min uppläggning var ju den rakt motsatta mot herr Bengtsons uppfattning. Detta är huvudfrågan i min debatt i dag och jag upprepar den: Är det så, som ni sade i går, att trepartiregeringen är sönderslagen på grund av djupgående skiljaktigheter? All right, då är den Ang. den ekonomiska politiken, m.m. icke längre ett alternativ. Då är det ingenting att tala om längre, utan då inbjuder ni svenska folket till en minoritetsregering. Detta är ju huvudfrågan! Det skulle vara väldigt roligt att få ett aldrig så stammande svar från herr Dahlén på den punkten. Herr Dahlén vände på frågan och sade: Hur gör ni? Först och främst, herr Dahlén, kommer vi att vinna det instundande valet så som herrarna sköter sig! Det finns väl knappast några politiska bedömare som kommer på idéen att tro, att en annan utgång blir aktuell. Jag är själv något litet akademiker, och det är ju i hög grad en s.k. akademisk fråga om regeringsskiftet om ni fortsätter i den här stilen. Men jag kan försäkra herr Dahlén att i frågan hur vi skall ställa oss i olika mandatförluster kommer det att lämnas absolut klart besked — det finns ingen som helst oro på den punkten. Jag vet precis vad jag skulle rekommendera partistyrelsen att svara. Men det är en angelägenhet för partistyrelsen. I vårt parti är vi demokrater. Det är kanske en nyhet inom andra partier att man tillämpar den principen. En så viktig fråga vill jag gärna underställa partistyrelsen. Det kan inte finnas någon risk för att vi inte före den 15 september skall ge ett absolut klart besked om vad vi kommer att göra vid fyra, fem, sex mandatförluster osv. Herr Holmberg var väl ändå litet för självutplånande i dag. Han liksom framställde sig som lika betydelselös som herr Hermansson och hans kommunistparti. Jag kan avslöja för herr Holmberg att om det är det som herr Holmberg drömmer om — att bli ledare för ett högerparti, ställt utanför regeringen, utan varje spår av inflytande, på samma sätt som kommunisterna för närvarande är ställda utan varje spår av inflytande på svensk regeringspolitik — då har jag fullständigt misstagit mig på herr Holmberg. Jag tror inte att herr Holmberg ett ögonblick drömmer om att bli en betydelselös faktor i svensk politik av typen herr Hermansson. Jag är övertygad om att han drömmer om att spela en roll. Jag kan icke erinra mig något tillfälle, då herr Hermansson har kunnat påverka någonting i den politik som vi har format. En enda gång höll det på att gå så illa. Det var när alla borgare sammanslöt sig, till en början också med kommunisterna, för att motsätta sig den omsättningsskatt som var den nödvändiga förutsättningen för den kommande reformpolitiken. Men då var det ju herrarna som hade ett samarbete med kommunisterna, inte vi. Vi sade till kommunisterna: Var så goda och gör som ni vill. Gå tillsammans med folkpartiet, gå tillsammans med centern, rösta omkull oss, och ni skall få se en valrörelse som ni aldrig varit med om tidigare! Det var ett sakligt argument som herr Holmberg och jag begrep. Herr Hermansson begrep det också, och kommunisterna lade ned sina röster. Så klarades situationen, och det blev ingen allians mellan högern och kommunisterna den gången. Det är den enda gång som jag kan erinra mig att kommunisterna kunnat få något inflytande på vår politik. De fick det inte ens då, men det fanns en risk för att de skulle ha kastat in sina styrkor på den borgerliga sidan. Då hade de onekligen kunnat spela en roll. Inte drömmer väl herr Holmberg om att han skall entusiasmera sina styrkor genom att säga: Här har ni målet: Högern skall bli lika betydelselös i svensk politik som kommunisterna är för närvarande. Herr Dahlén påstod att jag var nöjd med den nuvarande situationen — återigen denna fantastiska brist på förmågan hos mig att klargöra vad jag menar. Jag är mycket tacksam för att jag har fått tillfälle att göra det klarläggandet. Jag är icke nöjd med en situation, som innebär påtvingad arbetslöshet. Jag använde en stor del av mitt första anförande till att påpeka, att vi var djupt oroade av arbetslöshetssituationen i början på året, att vi koncentrerade samhällets krafter till kamp mot arbetslöshet. Sedan säger herr Dahlén, att jag är »nöjd med den nuvarande situationen». Nej, de åtgärder som vi har vidtagit kommer att mogna ut undan för undan. Jag vill sannerligen icke avbryta dem, utan jag vill tvärtom fördjupa dem till dess arbetslösheten är restlöst bekämpad. Jag vet inte om det sagts något annat av särskilt intresse. Folkpartiet har inte svarat på den enda fråga som är avgörande i debatten: är det er kamp att driva landet in i en minoritetsregerings besvärligheter? Det gäller en minoritetsregering som är rädd — före varje omröstning måste ni fråga er, vilka möjligheter ni har att få igenom förslaget. Jag skulle tro att ett studium av 1920-talet, av C. G. Ekmans svårigheter exempelvis åren 1926—1928, skulle säga er: Så får det inte gå till! En minoritetsregering kan väl bli en framtvingad lösning, men man skall inte medvetet eftersträva en sådan. Herr Holmberg sade att om det är brister i vårt politik — och det ansåg han tydligen att det var — kanske det beror på att vi inte är i tillräckligt stor majoritet. All right, herr Holmberg, det är en idé. Om vi får större majoritet än vi har för närvarande tror alltså herr Holmberg att det blir en bättre politik i fortsättningen. Det är möjligt. Det är i alla fall en sannolikare utveckling än den som skymtade i ett anförande av någon oppositionsledare, när han sade att det blir ändå en ändring i politiken. Vilken ändring? Blir det höjda skatter, blir det sänkta skatter, blir det en intensiv reformperiod eller blir det ingenting? Sannolikt blir det ingenting. Så till sist — det var av ren barmhärlighet som jag inte sade någonting om centerns ekonomiska politik. Men det är klart att jag är villig att ta upp en diskussion om den. Jag liksom skyllde centerns slingerbultande på folkpartiets och knippade ihop dem i ett. Men, kära hjärtanes, ni kan rotera för er själva, om ni vill göra det! Hur var det med punddevalveringen?

Herr talman! Statsministern trodde att möjligheterna att få en annan regering, där de tre borgerliga partierna är representerade, nu är borta. Jag är rädd att jag måste tala om för statsministern att han har alldeles fel på den punkten. Jag är övertygad om att det bör kunna gå att diskutera ihop sig. Det har gått 1 våra grannländer, och det bör kunna gå här också. Herr Erlanders oro får nog fortsätta. Herr Erlander sade att inga politiska bedömare tänker sig att det skall kunna hända någonting i valet som skall rubba hans ställning. Jag tänkte högt därborta i min bänk: Varför då så uppskärrad, herr Erlander? Sedan var det frågan om vem som var nöjd och vem som var missnöjd med den nuvarande arbetslöshetssituationen. Jag bara konstaterar att statsministern 1 varje fall inte är så missnöjd med de nuvarande arbetslöshetssiffrorna — som ju är mycket höga såsom jag redan har talat om — att han är villig att sätta in åtgärder som under de närmaste månaderna skulle skaffa flera arbete och sedan avveckla sig själva. Vi hade en diskussion med finansministern om detta i natt. Jag skall inte ytterligare utveckla det. Men faktum är att regeringen har sagt nej till dessa saker. Ingenting i de förslag som vi har framlagt skulle ipnehbära att om det under 1969 verkligen blev en stark förbättring av konjunkturen, skulle det finnas kvar som oroande moment. Det är detta som statsministern medvetet undviker att ta in i debatten. Jag förstår honom därför att han ju är i en hopplös debattsituation. Herr Erlander har en väldigt stor lust att inför ett val utmåla situationen som mycket ljus. År 1966, strax före valet, sade herr Erlander: Framtiden är utomordeniligt lovande, det kommer att gå väldigt bra. Jag bara konstaterar att arbetslösheten i Sverige i dag är 66 procent större än den var när herr Erlander talade om att utsikterna för de närmase åren var goda. Självfallet spelar de internationella konjunkturerna en roll. Ingen kan förneka det. Men, herr Erlander, under ett stort antal år bara ryckte ni på axlarna åt oss när vi sade att stora prisstegringar verkligen kan leda till arbetslöshet. Herr Erlander kan nu få inse att en del av dessa axelryckningar var ytterst farliga, ty det är ju de stora kostnadsstegringar som ägt rum i Sverige under ett antal år som gör att vi nu klarar den internationella — konjunkturnedgången sämre än vad vi annars skulle ha gjort. Herr talman! Till sist bara en enda sak. Herr Erlander gjorde eit ytterst märkligt avslöjande. Han sade att »visst skall vi tala om hur vi skall ställa oss vid olika mandatförluster osv., men det vill jag tala med vår partistyrelse om». Tänk, jag trodde att socialdemokratin hade en principiell uppfattning, framför allt då vi har beslutat att införa enkammarsystem, att det nu i varje fall inte kan råda någon tvekan om att det skall vara andrakammarparlamentarism i detta land. Herr Erlander har tydligen inte den principiella uppfattningen. Han har inte diskuterat med sin partistyrelse och är fortfarande inte riktigt säker på om man skall försöka hålla sig kvar efter ett ordentligt valnederlag med hjälp av förlegade röster — ursäkta, mina kammarkamrater! — i denna kammare. Jag tycker att det var ett mycket intressant avslöjande. Får jag då uttrycka önskemålet: Tala med partistyrelsen med det allra snaraste!

Herr talman! När jag begärde besked av statsministern om vad det var som var vingligheten i centerpartiets politik, fick jag två exempel. Det ena var att centerpartiet vid en kraftig uppgång skulle vilja föreslå generella åtgärder som inte var lämpliga. Får jag fråga statsministern: Hur kom det sig då att regeringen t.ex. släppte investeringsfonderna fria till den 1 april nästa år? Vad är det för en konjunkturbedömning som ligger bakom detta? Vi fick två sorters konjunkturbedömning i går av finansministern. Kanske vi kan få höra vad hans excellens statsministern har för en konjunkturbedömning? Är det en »försiktig optimism» eller är det den som annonseras i tidningarna nu med finansministerns bild? Beskedet är lika oklart i det fallet. Beträffande punddevalveringen använder statsministern möjligen samma uppgifter som ni har i den valhandbok, som ni gav ut till debatterna den 4 april. Då vill jag säga att de uppgifter som finns där på sidan 15 är felaktiga, i likhet med en hel mängd andra uppgifter i denna skrift. Där står att herr Hedlund »påyrkar» en devalvering, vilket han inte har gjort. Han har sagt att om Norge och Danmark devalverar får Sve rige också eventuellt tänka sig att devalvera. Detta är den riktiga uppgiften i detta fall och inte att herr Hedlund skulle ha sagt att Sverige skall devalvera. Det var alltså bara två saker som statsministern kunde föra fram som exempel på centerns så misslyckade el . ler vingliga politik. Beträffande regeringsfrågan vill jag säga, att jag inte tror att statsministern är en dålig pedagog. Jag tror tvärtom att han är en god pedagog. Men när man talar i en så sjuk sak som när det gäller att statsministern skall skissera regeringar, då går det inte att vara en god pedagog, ty det finns inget underlag för att ge någon god undervisning i detta fall. Man kan inte vingla från den ena debatten till den andra, som statsministen gjort i fråga om remissdebatten och fram till dagens debatt om regeringen. Vad regeringen beträffar vet ju statsministern mycket väl, att när en regering skall bildas föregår vissa underhandlingar och de rör sig om att skriva ett regeringsprogram. I detta kommer också att fastslås vilken politik regeringen skall föra. Är det så länge sedan herr statsministern var med när den senaste regeringen bildades, att han har glömt bort att man preciserar sina ståndpunkter när en regering skall träda till? Vad kommunisterna beträffar vill jag gärna säga, att socialdemokraterna säkert inte tagit något råd från kommunisterna på något sätt, men man kan inte underlåta att förstå, att kommunisterna inte kommer att fälla en socialdemokratisk regering. Det är ett faktum att detta parti inte kommer att göra det. Även om man inte tar några hänsyn till partiet kan man inte komma ifrån det faktum som föreligger i detta fall — om det blir en omröstning, där regeringens öde skulle stå på spel, så vet man precis hur kommunisterna kommer att rösta. Det bör i detta fall klargöras att så är situationen. Ännu en gång vill jag nämna, att so cialdemokraterna vid 1966 års val representerade 42,3 procent i svensk politik, inte mera.

Herr talman! Det är med växande intresse man observerar statsminister Erlanders hela tiden förändrade positioner.

Jag tror inte att man kan komma åt en motståndare med så enkla metoder. Jag låter inte provocera mig, helt enkelt därför att i högerpartiets program och hela vår politiska uppläggning ingår tanken att en starkt borgerlig regering måste bygga på en trepartisamverkan. Detta i sin tur kräver förhandlingsförmåga, förhandlingsvillighet och uppriktighet partierna emellan. Jag är också övertygad om, liksom vi är inom högerpartiet, att samtliga tre borgerliga partier efter valet — liksom på sin tid socialdemokraterna och centerpartiet — snabbt kan komma överens om ett regeringsprogram. Det hände i Danmark. Det hände i Norge och har hänt i mängder av länder. Det finns ingen anledning varför vi skall vara sämre lottade i Sverige på den punkten. Jag vill också ansluta mig till herr Dahléns och herr Bengtsons fråga om den = socialdemokratiska regeringens framtid i olika hypotetiska situationer efter valet. Nu säger statsminister Erlander att han inte är beredd att svara något om hur det skall gå för regeringen och det socialdemokratiska partiet förrän han har talat med partistyrelsen och man statistiskt har räknat ut hur man skall bära sig åt med olika kombinationer. Varför krångla till saken på det där sättet. Herr Erlander är ju statsminister och ordförande för det socialdemokratiska partiet. Varför inte klart och entydigt svara på en klar fråga: Ämnar statsminister Erlander låta det socialdemokratiska partiet ingå i någon öppen eller täckt regeringskoalition med kommunisterna om socialdemokraterna skulle förlora ett eller annat mandat eller flera mandat?
Herr talman! Om jag skulle förenkla resonemanget på det sätt som herr Holmberg nyss gjorde är frågan lätt besvarad: Det blir ingen vare sig öppen eller sluten samverkan med kommunisterna hur valet än kommer att gestalta sig. Det svaret är självklart och för det behövs inga överläggningar. Jag har en linje i den här frågan som jag tror ligger ganska nära kravet på andrakammarparlamentarism. Men nog är det rimligt att partistyrelsen får yttra sig i denna fråga eftersom det besked som på direkt fråga vid två tillfällen gavs av ordföranden för det socialdemokratiska partiet till 1966 års väljare var detta: 1966 års kommunalval får exakt de konsekvenser som grundlagen förutsätter utan upplösning. Det är det svar jag givit. Skall man då inte ha någon respekt för de väljare som i förlitande på att detta var ett riktigt svar gav sin röst 1966? Jag medger villigt att starka skäl finns för att inte se så enkelt på saken utan verkligen resonera grundligt om situationen. Men att förenkla resonemanget som herrarna har gjort här — ja, inte herr Holmberg för han ställde ju en vettig fråga, men herr Dahlén — innebär ju ett fantastiskt förakt för demokratins spelregler, dvs. när man inte ens vill låta partistyrelsen yttra sig om den viktiga frågan: Vilken roll spelar 1966 års kom munalval för regeringsbildningen? Det är djupt komprometterande för folkpartiet att icke anse detta vara en fråga av vikt för det socialdemokratiska partiets ledning. Jag anser det självklart — vanlig demokratisk ordning gör det naturligt, och vi har inte diktatur i vårt land. Vi har inte heller diktatur i vårt parti — om herrarna har det i sina partier vet jag inte, men det är en sak för sig. Ja, det vanliga är att när mina motståndare inte klarar av en debatt med mig säger de att jag är så irriterad, tråkig att resonera med osv. Det är kvittot på att jag har lyckats! Även om jag är på mitt mest strålande solskenshumör, som jag är i dag, klarar ni er så dåligt att ni får komma släpande med irritationsmomentet. Tack så mycket, jag noterar det som en av mina framgångar, vilket jag kanske kan behöva. Nu kommer vi till det som är intressant. Huvudfrågan i denna debatt har vi äntligen fått svar på. Jag frågade: Är det så att trepartiregeringen är bortspelad? Herr Dahlén säger nej och herr Holmberg säger likaledes nej. Ni skall göra ett försök, och herr Holmberg säger att han skall göra det försöket efter valet. Detta har ju skett förr, herr Holmberg. När det lösts efter valet har det alltid funnits någon stor fråga som förenat partierna. Ni åberopar Danmark och Norge. Den stämning som agiterades upp i dessa båda länder gick ut på att man där försökte visa att det rådde ett vanstyre. Kan ni visa det här? Har ni skuggan av en chans till detta? Naturligtvis inte! Detta föreningsband existerar inte. När centerpartiet eller dåvarande bondeförbundet och vi gjorde upp år 1951 hade vi en stor fråga. Vi hade devalverat 1949. Vi hade gjort en devalvering som skulle kunna i vidriga fall medföra en prisstegring på 30 procent. Vi hade den konjunktur som följde efter Koreakriget — en konjunktur som hotade sysselsättning och avsättningsmöjligheter för bönderna. Det var ett stort enande band. Då gick bönder och arbetare tillsammans och sade: är inte detta en så stor gemensam sak att vi bör gå samman och skjuta undan det som skiljer oss åt? Alla principiella motsättningar osv. sköts undan. Men vad är det nu fråga om? Nu har ni på praktiskt taget varje punkt delade meningar. Ni har delade meningar när det gäller skatterna, som vi resonerar om nu — höjda skatter, oförändrade skatter, lägre skatter. Det är dilemmat. Skall ni skjuta undan skatterna i framtiden och säga att ni var inte överens därom så ni gjorde inga skatter? Hela problematiken visar hur orimligt det är att ni går ut till väljarna och säger: Vi skall komma överens efteråt. Herr Holmberg förstår jag därför att det måste vara en fantastiskt god förhandlingsposition för högern. Det är väl nämligen ingen tvekan om att det är högern som har möjlighet att göra vinster. Jag är övertygad om att det är inte riktigt lika roligt att i dag förhandla med herr Holmberg som det kommer att. vara efter den 15 september. Men i denna uridiotiska förhandlingsposition försätter sig mittenpartierna — och det är det intressanta — medvetet i en för dem hopplös förhandlingssituation därför att detta skall ske efter valet. Herr talman! Detta är mycket spännande och det vore roligt att fortsätta, men jag ser att herr talmannen mörknar mer och mer, och jag vill inte att det mulna skall övergå till blixtar, varför jag avslutar detta. Men jag är beredd att när som helst under den kommande valrörelsen fortsätta dessa intressanta meningsutbyten. Jag upprepar vad jag sagt, att om ni sköter er så som ni gjort under denna ekonomiska debatt, lär det inte finnas en politisk bedömare i detta land som tror på ett systemskifte den 135 september. Jag sade inte att det inte fanns någon oro för ett systemskifte, men herr Dahlén citerar alltid fel. Jag sade uttryckligen att om ni sköter er så i valrörelsen som ni har skött er här, då kommer vi att träffas i januari igen pig ga och nytra. Regeringen sitter kvar på regeringsbänken och herrarna sitter kvar på sina platser!

Herr talman! Vi får väl se hur det går, herr Erlander. Det som fortfarande är ett hopp för herr Erlander är att gamla röster skall rädda honom kvar i hans position. Det var alltså rätt, herr Erlander, när vi sade att socialdemokratin verkligen inte var så entydigt inriktad på att det skall vara så, att väljaren är suverän på valdagen; det är bra med ett system där gamla röster leder fram till regeringsmakten. Det är ju detta som är resultatet av de anföranden som herr Erlander har hållit här i dag. Första kammaren — som är detsamma som gamla röster — skall fortfarande ändå kunna tänkas vara ett psykologiskt skyddsnät, så att herr Erlander inte skall ramla ned. Jag tycker att det är väldigt intressant. Det finns ingen diktatur i det socialdemokratiska partiet, säger herr Erlander. Nej, det hoppas jag. Men det är tydligen också så, att debattlusten i den socialdemokratiska partistyrelsen inte måtte vara särskilt stark, när man inte tagit upp denna väsentliga fråga. Ty även den socialdemokratiska partistyrelsen är väl ändå medveten om att det blir en valrörelse ganska snart och att vi har beslutat en enkammarreform och att frågan verkligen blir aktuell: Hur skall det socialdemokratiska partiet ställa sig i olika situationer? Jag tror det är viktigt att man tar och funderar på den saken före valdagen. Och jag är absolut säker på att svenska folket vill ha besked. Herr Erlander, sammankalla alltså partistyrelsen, om ni nu fortfarande inte har — vilket jag dock trodde att ni hade — den principiella uppfattningen att den aktuella folkviljan skall ha största möjliga chans att bestämma riksdagens sammansättning och därmed regeringens sammansättning. Den chansen har svenska folket den 15 september Ang. den ekonomiska politiken, m. m: 1968. Herr Erlander är fortfarande tveksam om folket skall ha denna möjlighet eller ej.

Herr talman! Statsministern för ett mycket intressant resonemang om att en ny regering, en koalitionsregering, av vilken typ det vara månde, måste ha en stor fråga att lösa, liksom socialdemokraterna och centern enligt statsministern hade 1951. Det är nog riktigt att när två sådana partier, som enligt vad vi hörde i går av herr Sträng och herr Bengtson har en klar ideologisk skillnad mellan sig, skall komma överens så behövs det något speciellt som driver dem samman. Det lyckades man med då. När frågorna i stort var lösta och krisen övervunnen, var det tydligen också naturligt att koalitionen upphörde. Hur är det mellan de tre borgerliga partierna? Har statsministern tänkt på att situationen inte alls är densamma som när socialdemokraterna försöker etablera. ett samarbete eller en koalition med ett borgerligt parti? De tre borgerliga partierna har ju i stort samma principiella inställning till frågorna, i stort samma ideologiska uppfattningar, även om det förekommer vissa nyanser. I de praktiska frågorna finns det delade meningar, men det har också under de två gångna åren och inte minst under det senaste året visat sig att'de borgerliga partierna övervunnit dessa praktiska motsättningar på en mängd olika områden, därför att det har funnits en vilja att successivt överbrygga motsättningarna. Det är den situationen som statsministern är så rädd för i framtiden.
Herr talman! Det här blir nog besvärligare och besvärligare även för herr Holmberg, som nu. börjar veckla in sig i 'besynnerligheter från att ha varit mycket klar och redig tidigare. Om ni är så överens, ni har ju samma ideologiska grund, kan det då vara så hopplöst omöjligt att låta denna stora samhörighet utkristallisera sig i praktisk politik? Nej, säger herr Holmberg, det är mycket enkelt, men det skall ske efter valet. Det är en fantastisk tanke. Alltså, de barn som skall komma till nu på grund av er stora ideologiska samhörighet, de ser sådana ut att de inte skall visas upp för väljarna förrän valet är över. Jag tror att herr Holmberg, när han tänkt igenom detta, kommer att säga sig att det här sista anförandet inte var så lyckat. Är ni till den grad överens att ni är mycket mera överens än centern och arbetarpartiet var 1951 så frågar jag er: Varför i all världen kan ni inte gå ut och tala om nu vilken praktisk politik ni skall ha? Det är inte några småfrågor. Det gäller skatterna, konjunkturpolitiken, praktiskt taget allt det som vi sysslar med i denna kammare. Om allt detta säger ni: Vi har en djupgående ideologisk samhörighet, men denna djupgående ideologiska samhörighet kan icke få demonstreras för väljarna i praktisk politik. Jag upprepar än en gång: Sköter ni er på det sättet blir hela diskussionen överflödig, ty väljarna kommer inte att tycka att det här är särskilt lyckat. Herr Dahlén, vi har varit med och röstat för ett enkammarsystem, men vi håller också på konstitutionen. Herr Dahlén uppträdde här precis som om det icke funnes någon första kammare. Han uttryckte sig så att man kan tro att han inte hade några åhörare, jag medger det, men det finns ju en första kammare. Antag t.ex. att ni vinner ett mandat i andra kammaren, mer kan det inte gärna bli, men här sitter en majoritet i denna kammare som är tillräckligt stor för att de gemensamma voteringarna skall behärskas av socialdemokraterna. Menar verkligen herr Dahlén att han då vill kränka konsti tutionen och säga att jag avskaffar på egen hand första kammaren därför att folkpartiet tycker att det är bra? Första kammaren är en fin kammare. Jag har själv tillhört den i fyra år. Jag vill att den skall avskaffas, men den skall icke avskaffas av herr Dahlén utan i laga ordning.

Herr talman! Sedan nu partiledardebatten avslutats kanske vi kan övergå till en mera normal debattform då vi börjar att behandla de ärenden som trots allt skall behandlas innan riksdagen åtskils. Det föreliggande förslaget om mervärdeskatt som nu skall ersätta varuskatten utgör endast en del av det förslag som skatteberedningens representanter var ense om i sitt betänkande. Fortfarande är intet förslag lagt om sänkning av den direkta skatten eller borttagande av några punktskatter, något som utredningen också var ense om. Det hade naturligtvis varit önskvärt att energiskatten kunde lagts in i mervärdeskatten. Så blev emellertid inte fallet och oklarhet råder om huruvida ett skattebortfall härvid skulle ha inträffat för statskassan eller hur stort det skulle ha blivit. Vid utskottsbehandlingen har en kompromisslösning träffats angående mervärdeskatten varför några reservationer inte föreligger till bevillningsutskottets betänkande nr 45. Bevillningsutskottets ordförande har på ett utmärkt sätt redogjort för kompromissens innebörd när det gäller den viktiga fråga som nu skall få sin slutgiltiga lösning, och jag skall därför inte mera ägna mig åt detta betänkande. I bevillningsutskottets betänkande nr 44 behandlas den föreslagna arbetsgivaravgiften som enligt propositionen skall införas fr.o.m. den 1 januari 1969 och som skall utgöra 1 procent av utgivna löner. I samband härmed föreslås att enskilda jordbrukare och rörelseidkare skall betala en egenavgift på 1 procent av den inkomst som jordbruket eller rörelsen lämnar. Jag vill understryka att denna egenavgift skiljer sig från löneskatten såväl i fråga om motivering och verkningar som till konstruktion.

Försäkringsmässigt anses inkomsten av företaget i sådana fall som inkomst av arbete, trots att en många gånger väsentlig del av inkomsten utgöres av räntan på det nedlagda kapitalet. I utlåtandet säges på sidan 22: »Ett slopande av egenavgiften skulle innebära ett icke oväsentligt skattebortfall och därmed strida mot syftet med ar betsgivaravgiften.

Utskottet vill i sammanhanget erinra om att man vid beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring låter löneinkomst och företagarinkomst i lika mån ge underlag för pensionsrätt. Man bortser således från att i företagarinkomst normalt ingår förmögenhetsavkastning.» Vad utskottsmajoriteten anfört om att ett slopande av egenavgiften skulle innebära ett icke oväsentligt skattebortfall är visserligen sant, men storleksordningen härav är kanske inte så lätt att ange.

Uttryckt på ett mera alldagligt sätt betyder departementschefens ställningstagande härvidlag, att ingen arbetsgivaravgift skall erläggas för inkomst av arvoden för olika uppdrag såsom styrelseledamotskap, förtroendeposter i kommuner, landsting och andra sammanslutningar. Jag anser mig i nuläget ha skäl att rikta erinringar mot den olikformighet som blir följden av dessa bestämmelser. I det förra fallet skall jordbrukare m.fl. betala egenavgifter även på den in komstdel som är kapitalavkastning, men i fråga om ersättningar som inte är att betrakta som arbetsinkomst i försäkringslagens mening skall varken arbetsgivare eller den som uppbär ersättningen betala avgift. Jag vågar hävda att den senare bestämmelsen också medför ett inte oväsentligt skattebortfall. Här sätts den allmänt erkända principen om likformighet och rättvisa i fråga om beskattning i farozonen på ett sätt som är anmärkningsvärt. Jag riktar också invändningar mot majoritetens resonemang om avskrivningsmöjligheter för jordbrukare m.fl. som skulle mer eller mindre ta bort ojämnheten i fråga om egenavgiften på avkastningen av nedlagt kapital. Det övervägande antalet jordbrukare deklarerar efter den s.k. kontantprincipen och erhåller då avdrag för kostnaden för inventariebyten men däremot inte för den ursprungliga anskaffningskostnaden. Vidare är avskrivningsbestämmelserna för byggnader totalt föråldrade. Den vanligen tillämpade regeln med en procent av det taxerade jordbruksvärdet ger i dag täckning för bara en ringa del av byggnadskostnaderna, för marken medges intet avskrivningsavdrag, för skogsvärdet endast i undantagsfall. Utskottsmajoritetens åberopade skäl är enligt min uppfattning inte godtagbara med hänsyn till just vad jag nyss har sagt. Det torde finnas utvägar att komma till rätta med dessa problem på ett någorlunda acceptabelt sätt, om man utreder verkningarna av ett schablonavdrag med viss procent på i förmögenhetsbilagan = till deklarationen upptagna värden å fastighet, inventarier, lager osv. sedan avdrag gjorts för till förvärvskällan hänförliga skulder. Dessa poster skall ju regelmässigt ändå redovisas i deklarationen. Detta är en utväg som är värd att pröva för att undanröja de mest iögonenfallande olikformigheterna mellan företagarinkomster och arvodesersättningar av det slag jag har talat om. Egenavgiften drabbar alltså i princip hårdare än löneskatten. Vi anser därför att en översyn måste ske då det gäller förordningens bestämmelser om egenavgiften så att jordbrukare och andra företagare inte måtte bli utsatta för en orättmätig beskattning. När det sedan gäller ikraftträdandet av arbetsgivaravgiften så vill jag erinra om att en allt hårdare konkurrens på utlandsmarknaderna haft till följd att en mängd företag varit nödsakade att inskränka eller lägga ned sin verksamhet. Vårt eget högt uppdrivna kostnadsläge har helt naturligt icke accepterats av omvärlden. Nedläggningarna av företag har lett till en kraftigt ökad arbetslöshet, en arbetslöshet som vi nu noterar har nått en sådan storlek att den — om vi inräknar det antal arbetslösa som är föremål för samhällets åtgärder genom omskolning och beredskapsarbeten — kan jämföras med vad som rådde under 1930-talets svåra år. En viss förbättring har skett under den senaste tiden, men det kan hänga samman med växlingarna i årstiden. Vissa tecken tyder på en ljusning av konjunkturerna, men utvecklingen i framtiden är ändå mycket osäker. Inom högerpartiet anser vi därför att tidpunkten ännu inte är inne att införa en beskattning av arbetskraften. Det måste i dagens läge vara orealistiskt, för att inte säga felaktigt. Alla de människor som varit utsatta för störningar i sin anställning eller som vet att deras sysselsättning kan råka i fara vid ökad påfrestning för företagen betraktar säkerligen med oro det föreliggande förslaget. Inte minst hänsynen till de anställda kräver därför att ikraftträdandet av den föreslagna avgiften inte sker nu utan vid en tidpunkt, då ett bättre sysselsättningsläge råder eller — med andra ord — då vi åter närmar oss den fulla sysselsättningen. Vi får heller inte glömma bort, att det finns en gräns för de priser som omvärlden vill betala för våra produkter och att det också finns en gräns där vår egen hemmamarknad inte kan hålla tillbaka de utländska konkurrenterna. I detta sammanhang förtjänar det framhållas, att de avgifter som i dag belastar det svenska näringslivet rör sig om 20 procent och däröver på arbetslönen. Jämför vi denna siffra med förhållandena i omvärlden, torde det stå klart att det svenska näringslivet belastas väsentligt hårdare, och att många företag dignar under denna börda. Varje nytt påslag i en svag konjunktur kan därför innebära stora svårigheter för många företag och därmed för de anställda. Reservanterna delar motionärernas uppfattning att det i nuvarande konjunkturläge skulle vara felaktigt att fastställa tidpunkten för arbetsgivaravgiftens införande. Den löneskatt som det här är fråga om är enligt reservanternas mening ägnad att påverka sysselsättningen i negativ riktning och därför olämplig att införa om konjunkturläget är ogynnsamt. Reservationen utmynnar därför i en begäran om skrivelse till Kungl. Maj:t med hemställan, att Kungl. Maj:t senare måtte förelägga riksdagen förslag om tidpunkt för den allmänna arbetsgivaravgiftens ikraftträdande, så att ogynnsamma konsekvenser för konjunkturutvecklingen och därmed sysselsättningen inte behöver uppkomma. Jag ber därmed, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid bevillningsutskottets betänkande nr 44.

Herr talman! Det har kommit på min lott att något behandla just frågan om arbetsgivaravgiften. Låt mig då få börja mitt anförande med att säga, att arbetsgivaravgiften inte kan ses som en isolerad företeelse utan hänger samman med hela det stora skattepaket — vari mervärdeskatten utgör den stora delen — som vi i dag även har att behandla. Omvandlingen av omsättningsskatten till en mervärdeskatt med skattebefrielse för näringslivets alla inköp, investeringsvaror såväl som konsumtionsvaror, innebär, som redan har framhållits, ett beräknat skattebortfall på 900 miljoner kronor för ett helt år räknat. Genom utökningen av skatteområdet tar man tillbaka omkring 160 miljoner kronor, men ett glapp i inkomsterna på 740 miljoner kronor kvarstår. Huvudparten av denna summa, 720 miljoner kronor, avses inflyta genom den föreslagna arbetsgivaravgiften på en procent av lönesumman. Hela omläggningen av varuskattesystemet skulle alltså innebära att man i stort sett får samma intäkter som förut genom omsättningsskatten. Med hänvisning till dagens arbetsmarknadsläge föreslår nu de borgerliga partiernas representanter, att arbetsgivaravgiften visserligen skall antagas i princip men att man skall skjuta ikraftträdandet på framtiden. I klartext betyder detta en försvagning av budgeten med 720 miljoner kronor på ett helt år, möjligen minskat med den del som staten såsom arbetsgivare har att erlägga. Det betyder inte att skattebortfallet blir 240 miljoner kronor, som har påståtts från borgerligt håll, därför att det är det belopp som man går miste om innevarande budgetår, utan det är ändå helårseffekten man hela tiden måste räkna med när det gäller ett helt år. Vår uppbördsordning medför att det blir en eftersläpning i initialskedet, och när man än beslutar införa arbetsgivaravgiften kommer helårseffekten ändå att bli den högre summan. Jag tycker nog att det är ganska lättsinnigt att utan vidare säga att en underbalansering av budgeten med de summor jag nämnt inte skulle ha någonting att betyda utan ligga inom felräkningsmarginalen. Vi måste ändå ha klart för oss att man i det vällovliga syftet att höja sysselsättningen drivit den statliga upplåningen till en nivå som vi knappast tidigare upplevt. Inne varande budgetårs totalunderskott kommer att ligga en bra bit över 3 miljarder kronor, och nästa budgetårs underskott beräknas, som vi flera gånger har hört under debatten, uppgå till 2,7 miljarder kronor. För den som känner ett visst ansvar för penningvärdet ter sig därför en så stor generell skattesänkning som det här är fråga om som något ganska äventyrligt. Jag förstår därför högerpartiet, som ju ändå tidigare har önskat starka budgetar, när det — för att dölja att man den här gången leker med inflationselden — i sin motion kamouflerat sig bakom en skräckskildring av vårt nuvarande arbetsmarknadsläge. Man har i det tabellmaterial som ställts till förfogande velat göra gällande att arbetsmarknadsläget under första delen av innevarande år varit i klass med de värsta åren på 1930-talet. Man skriver visserligen under tabellen att 1930-talets siffror avser årsmedeltalet, medan 1968 års siffror avser de säsongmässigt svagaste månaderna. Jag skall inte närmare gå in på dessa detaljer, ty det kommer någon annan representant för regeringspartiet att göra, men jag skulle ändå vilja fråga högerns talesman i kammaren i dag, om han inte tycker att det hade varit anständigare att göra mera rättvisande jämförelser i tabellmaterialet och att dessutom tala om att den totala arbetskraften i riket i dag är av helt annat omfång än på 1930-talet. De borgerliga försvarar sig med att man inte har tänkt gå mot förslaget om en arbetsgivaravgift, endast i det nuvarande svaga konjunkturläget velat skjuta det på framtiden för att snabbt kunna sättas in vid behov, om tiderna blir bättre. I motionerna beskriver man arbetsgivaravgiften i detta avseende på följande sätt: »Denna skatt, som på grund av sin konstruktion kan ändras när som helst under det löpande budgetåret, är väl lämpad som konjunkturregulator.» Förhåller det sig verkligen på det sättet? är det verkligen så lätt att sparka i gång detta system, att man med mycket kort varsel när som helst kan ge klarsignal? Jag tror inte att det förhåller sig så. Enligt författningsförslaget i propositionen skall arbetsgivaravgiften tas in på samma sätt som dagens avgifter till socialförsäkringssystemet. Några motioner om ändringar i detta avseende har jag inte upptäckt. Den föreslagna ordningen innebär att arbetsgivaren, om hans avgifter uppgår till över 19000 kronor, vid årets början från riksförsäkringsverket får sex stycken inbetalningskort tillsammans med en räkning på avgifter, som han har att inbetala varannan månad. Summan av räkningen med de sex inbetalningskorten är beräknad på den avlöningssumma =<:arbetsgivaren hade två år tidigare. Som grund för 1969 års avgifter skall alltså ligga 1967 års lönesumma eller — om stora ändringar skett — särskilt deklarerade summor. Den på räkningen och inbetalningskorten upptagna avgiften är således preliminär och den slutgiltiga avgiften regleras när nästa års räkningar utsänts, vid vilken tidpunkt arbetsgivaren på en särskild uppgiftsblankett lämnat försäkringsverket exakta uppgifter om lönesumman det första året. Om någon tror att ett sådant system kan sparkas i gång på nolltid, eller ibland upphöra att gälla några månader alltefter konjunkturförhållandena, så anser jag att han tar fel. Eller har jag kanske underskattat byråkratins förmåga i det här landet? Ett annat skäl till att man nu bör fastställa tidpunkten för ikraftträdandet är att företagen i så god tid som möjligt bör ha reda på sitt kostnadsläge nästa år. Det kan naturligtvis sägas att avgiften är så pass låg att den för det enskilda företaget inte betyder så mycket. Men med kännedom om exempelvis avtalsförhandlarnas kamp om den sista bråkdelen av en procentenhet tycker jag ändå att det är rimligt att båda parter i förväg vet hur mycket av utrymmet som redan är upptaget. Jag tycker också att det för företagarna vid t.ex. lämnande av offerter måste vara av ganska stort värde att så nära som möjligt veta sitt kostnadsläge för den närmaste framtiden och att slippa att i sina offerter reservera sig för eventuellt införande av avgifter. Jag delar den synpunkt som här anförts av herr Yngve Nilsson och andra, att den beskattning av arbetskraften som det här är fråga om, samtidigt som icke obetydliga skattesänkningar sker vid köp av investeringsvaror och andra förnödenheter för verksamheten, kan komma att innebära ytterligare rationaliseringsåtgärder vid företagen. Maskinerna kommer att i större utsträckning överta människornas arbete. Att man kritiserar detta i dag förefaller mig litet underligt, då man ju tidigare pläderat mycket hårt för åtgärder som skulle skaffa mera arbetskraft till vårt land. På skatteområdet vill man exempelvis jaga ut hemmafruarna i förvärvslivet genom en obligatorisk särbeskattning. På det sociala området kan jag nämna inrättandet av barndaghem för att man också skall få ut mera arbetskraft i förvärvslivet. Nog talar alla företagare — kanske t.o.m. litet för mycket — om strukturomvandlingens välsignelse och om att en ökad produktion är den enda framkomliga vägen för att öka vårt lands välstånd. Jag ansluter mig också till dem som tror att det inte är arbetslösheten som kommer att vara vårt framtida problem här i landet utan bristen på arbetskraft, även om vi då och då får sämre konjunkturer med något svagare tillväxt i vår välståndsutveckling. Jag tror därför inte att genomförandet av en arbetsgivaravgift för att lätta på investeringskostnaderna innebär någon ofördelaktig omfördelning. Beträffande detaljspörsmålen har reservanterna föredragit att framföra vissa önskemål och därefter önska skrivelse till Kungl. Maj:t och begära för Ang. den ekonomiska politiken, m.m. slag. Man vet därför inte hur mycket av motionerna som reservanterna ställer sig bakom, men av herr Yngve Nilssons tal här får man uppfattningen att de ställer sig bakom det mesta i motionerna. För att börja med yrkandet att de arbetsintensiva företagen på något sätt skall beredas lättnader, så vill jag framhålla att det betyder att ingen egentligen skall drabbas hårdare än i nuläget av arbetsgivaravgiften men ati många skall få lättnader. Vem som skall betala det som fattas framgår inte; det måste väl också tas på upplåningarnas konto. Är det inte tokigt att starta en skattereform med att redan från början göra den ihålig med undantagsbestämmelser? Därutöver måste tilläggas att arbetsgivaravgiften är en omkostnad bland många andra för företagen och därför i princip skall övervältras på konsumenten. I det helt övervägande antalet fall kommer nog detta också att ske. När det gäller statsunderstödd verksamhet blir det säkert också staten som får stå för de ökade kostnaderna. Jag medger att för enstaka ideella sammanslutningar, som finansieras på enskild väg och som uträttar tjänster av olika slag, blir det en ny belastning. Men att avgränsa dessa och göra undantag för dem skulle, tror jag, överstiga t.o.m. den nyss omtalade svenska byråkratins förmåga. Så länge avgiften dockligger på den låga nivå som nu föreslagits tror jag inte att belastningen är av den storleksordningen att den äventyrar dessa sammanslutningars arbets möjligheter. En annan kontroversiell fråga rör företagarens egenavgifter, som ju herr Nilsson har uppehållit sig särskilt mycket vid. Det ligger i sakens natur att om avgiften skall vara konkurrensneutral, så måste den också utgå på de inkomster en företagare får från det företag han bedriver som enskild firma, vare sig företaget är ett jordbruk eller en annan rörelse. Därför förstår jag inte Ang. den ekonomiska politiken, m.m. riktigt motionärerna när de yrkar på att det inte skall tas ut några egenavgifter alls. Dessutom blir det ett icke obetydligt skattebortfall. Jag förstår lättare resonemanget om att det inte är tillfredsställande att det utgår arbetsgivaravgift på den del av en företagarinkomst som är att anse som avkastning av det i rörelsen investerade kapitalet. Anledningen till att jag ändå biträtt det förslag som nu föreligger om avgift på hela inkomsten från de berörda inkomstkällorna är först och främst att det aldrig går att renodla vilken inkomst som är arbetsinkomst och vilken som är kapitalinkomst. Motionärer föreslår därför också någon form av schablon. Men spåren av schabloner på detta område förskräcker. Man försökte nämligen använda det systemet för företagare vid ATP-systemets genomförande En tredjedel av företagarinkomsten över en viss bottennivå skulle anses som kapitalinkomst och inte kunna pensionsförsäkras. Vi minns säkert alla anloppen mot denna regel. Man tog därför ganska snart bort den, och nu pensionsförsäkras alltså även de delar av en företagarinkomst som är att betrakta som kapitalinkomst. Mot bakgrunden av uttalanden då om hur ringa del av företagarinkomsten som var kapitalinkomst anser jag inte att någon större orättvisa sker om hela inkomsten är avgiftsbelagd. Orättvisan blir ännu mindre, om man beaktar att hela avgiften — alltså även kapitaldelen — är avdragsgill som allmänt avdrag vid inkomstbeskattningen. Herr Tistad har velat lösa problemet på ett annat sätt i sin motion, nämligen inte genom att befria en del av inkomsten från avgift, utan genom att plussa på avdragsrätten med 25 procent. Jag tycker detta är en felaktig sammanblandning av förhållandena. Skulle en sådan sammanblandning vara riktig, tror jag att man med fog kan hävda att uträkningen av egenavgiften på basis av den deklarerade inkomsten är för generös, då företagaren har möjlighet att skjuta sin inkomst på framtiden genom våra hyggliga avskrivningsregler, och därmed också uppskjuta arbetsgivaravgiften. Nu har herr Nilsson tagit upp frågan om de lantbrukare som deklarerar enligt kontantprincipen och inte har dessa möjligheter. Men de har enligt min uppfattning så pass många andra möjligheter som inte de har som deklarerar enligt bokföringsmässiga grunder att jag tror att de reellt sett kan komma till samma resultat. Dessutom har man genomfört så pass generösa övergångsregler att alla lantbrukare som så vill ganska lätt kan gå över till de regler för inkomstbeskattningen som gäller för Övriga företagare. Till slut vill jag ta upp frågan om avgift på sjömännens löner — frågan har behandlats i motioner. Man har i motionerna velat göra gällande att sjöfarten får en extra belastning som de övriga exportnäringarna inte får. Jo, alla exportnäringar har att betala arbetsgivaravgift, med högre procentsats t.o.m. än sjöfartsnäringen. Men det är riktigt att övriga exportnäringar nu får samma favör som sjöfarten haft länge, nämligen att inte behöva betala avgifter på de delar i rörelsen för vilka man betalar omsättningsskatt, från vilket sjöfarten tidigare har varit befriad. Det är alltså möjligt att det blivit ett närmande mellan sjöfartsnäringen och andra exportnäringar, men sjöfartsnäringen har fördenskull inte kommit i något sämre läge utåt. Jag vill, herr talman, yrka bifall till bevillningsutskottets betänkande nr 44 i dess helhet. Innan jag lämnar denna talarstol skulle jag vilja lägga mig i en sak som behandlats i den föregående debatten mellan »de stora kanonerna» i denna kammare, den debatt som stundom kommit att föras långt vid sidan om de ekonomiska frågorna. Jag tror det var herr Dahlén som pekade på de fria kapitalrörelserna såsom någonting att eftersträva. Samtidigt tog han, eller kanske det var herr Bengtson, upp frågan om vårt ränteläge som man ansåg borde sänkas för att vi skulle få bättre fart på vår konjunktur. Har man klart för sig att dessa två saker står helt i strid med varandra? Vi har i dag i detta land ett ränteläge som ligger väsentligt under räntan i den övriga delen av Europa. Vi har ett ränteläge som kanske är minst en halv procentenhet under de stora kontinentala ländernas och även övriga länders. Jag skulle vilja påstå att vad som hjälpt oss att hålla detta ränteläge är helt enkelt att vi fortfarande har kvar en valutareglering som hindrat det svenska likviditetsöverskottet att hamna i dessa länder som har en bättre avkastning på sitt kapital. Herr talman! Jag yrkar ännu en gång bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har inte frågat bevillningsutskottets ordförande om jag får använda hans inledningsord från i går, men jag hoppas att jag får göra det. Låt mig även hoppas att jag får göra ett litet tillägg till de orden efter den debatt som ägt rum här och som statsministern inledde, följd av repliker från andra talare. Bevillningsutskottets ordförande som ' populärt kallas Kinna Ericsson sade i går, att det kommit en katt bland hermelinerna. Kan vi inte efter den debatt som ägt rum i dag och som inte rörde ekonomi och skatter säga att det kommit katter bland hermelinerna? Låt mig sedan, herr talman, gå över till det som det är meningen att vi skall diskutera i denna debatt, nämligen ekonomi och skatter.

Om man till detta gör det komplementet att man tar utvecklingssiffrorna från andra länder i Europa, så behagar finansministern och regeringen i övrigt använda den taktiken att begränsa sig till vad som skett på området under 1968. Centern anser att man, innan man spikar att produktionstillväxten för nästa budgetår skall stanna vid 4 procent, bör ha en längre bedömningsperiod än vad det här är frågan om. Tittar man på statistiken från 1967 så finner man att det i Europa bara är Italien som ökat sitt produktionsresultat. Alla andra länder har minskat. Till och med Västtyskland, som här åberopats som ett nytt under, ligger på en minussiffra. Jag vill ge denna bakgrund av den anledningen att man kritiserat vårt förslag att principiellt anta vad jag inte vill betrakta som arbetsgivaravgift utan i stället som en ren löntagaravgift men uppskjuta ikraftträdandet till ett senare skede, varom jag skall återkomma. Det är givet att om man ser på näringslivet och arbetsmarknadsläget så redovisas inte detta på ett sätt som skulle vara önskvärt. Man säger att det skett en viss förbättring när det gäller arbetslösheten, men fortfarande har vi i vårt samhälle i runt tal 100 000 arbetslösa, och i den siffran inräknar jag då dem som är under omskolning och dem som befinner sig i beredskapsarbete. Vi får gå tillbaka till någon gång på 1930-talet för att finna motsvarande siffror. Inför en sådan situation tror jag att det är oriktigt att vara överoptimistisk om framtiden. Om vi sedan går vidare i kompletteringspropositionen vill jag än en gång framhålla en motsägelse i denna. Å ena sidan sägs att vi går mot tider av goda konjunkturer och å andra sidan sägs att det är absolut nödvändigt att man via arbetsmarknadsstyrelsen fördelar mera medel. Det är riktigt med en beredskap i dessa sammanhang.

Det är väl alla överens om. Inledningsvis berörde jag motiveringarna för att stimulera näringslivet på ett sådant sätt att vi — om det inträffar som vi varken vill eller tror skall hända — har möjligheter att klara av betalningen av den här räkningen. Med dessa ord vill jag ta avstånd från varje tanke på att under en nära framtid sänka skatterna, vilket under de här två dagarna också tidigare har gjorts från vår sida. På tal om skattefrågan har jag tidigare i denna talarstol noterat det märkliga i att regeringenssidan för det mesta håller sig till den statliga beskattningen och glömmer bort att vi har en kommunal beskattning av betydligt hårdare slag. Med vår medverkan uppnåddes under en gången tid en skatteutjämning som inte på något sätt är tillfredsställande men ändå torde vara ett steg på vägen i rätt riktning. Därför har vi även beträffande den fråga vi nu behandlar föreslagit en utredning om möjligheterna att gå vidare in i frågan om fördelningen av utgifterna mellan stat och kommuner. Detta gäller såväl primärsom landstingskommunerna. Vi har även ett konkret förslag som dock inte är avsett att genomföras nu eftersom medel därtill saknas. Men man kan pröva frågan genom en utredning om införande av schablonavdrag även i den kommunala beskattningen, vilket en reservation från centerpartiet handlar om. Herr talman! I går fick jag i min hand ett brev från en prominent landshövding som säger att vi för närvarande är inne på fullständigt fel väg när det gäller frågan om den kommunala skatteutjämningen, därför att det är risk för att denna kommer att förhindra en kommunal sammanslagning i stort. Jag tyc ker personligen att den som säger så och är medveten om det höga skattetrycket och de höga skatter som primärkommunerna har att erlägga därigenom är inne på farliga tankebanor. | Låt oss hoppas att den här eller andra vägar när det gäller fördelningen av medel mellan stat och kommuner så småningom skall kunna beträdas. Vad gäller mervärdeskatten har utskottets ordförande här i klartext redovisat vad som skett inom bevillningsutskottet, och det är väl inte så mycket att tillägga.

Med hänsyn till de praktiska erfarenheter vi har på detta område inte minst från Danmark bör man väl försöka göra detta. Det finns ett särskilt yttrande fogat till denna del, vari vi säger att det är nödvändigt att vidare utreda frågan om mervärdeskatt. Man skall använda samma procentsats som för den nuvarande omsättningsskatten. Man utvidgar fältet till att omfatta vissa tjänster m.m., men det är inte i överensstämmelse med de förslag beträffande punktskatter i övrigt som förelåg från skatteberedningens sida. Jag vill alldeles speciellt peka på energiskattens nödvändiga borttagande inom en snar framtid, i synnerhet för företagsamheten. Vi har möjligheter att återkomma — förmodar jag — under höstriksdagen. Och i övrigt har även utskottets ordförande givit till känna de synpunkter beträffande vilka vi enades om att i skrivelse till Kungl. Maj:t redovisa våra uppfattningar. I detta sammanhang vill jag ta upp frågan om neutraliteten i denna beskattning, och här kommer vi in på statens engagemang. Man har väl inte vidtagit de åtgärder som hade varit önskvärda. Det innebär att en hel del privata företag kommer i sämre ställning än de statliga företagen, och det anser vi inte är som det borde vara. Detsamma gäller turismens svårigheter, och där får vi väl hoppas att man skall finna en lösning som är mera acceptabel än den som presenteras i förslaget. Det är en kompromiss och vi skall se den som en sådan. Båda parter har möjligheter att komma tillbaka till dessa frågor. Låt mig sedan komma in på frågan om arbetsgivaravgiften. Jag vet inte om jag har nöjet att alldeles speciellt få vända mig till herr Wärnberg i hans egenskap av talesman för utskottsmajoriteten. Det är väl en sanning med modifikation, som man gör till en sanning, när man säger att vi inte accepterar arbetsgivaravgiften. Det står ju uttryckligen att vi i princip accepterar den. Men med vår bedömning av konjunkturläget, som jag redovisade i inledningen, har vi sagt att vi i nuläget inte är beredda vidtaga dessa åtgärder utan att Kungl. Maj:t sedan skall föreslå riksdagen ikraftträdandedatum i fråga om arbetsgivaravgiften. Det innebär, herr Wärnberg, på intet sätt att vi vill ta bort de hundratals miljoner kronorna — 720 eller vad det rör sig om. Vi är från mittenpartiernas sida lika beredda som tidigare att i ett normalt läge låta budgeten vara balanserad.

Till det kommer de konjunkturstimulerande medlen, som rör sig om 345 miljoner kronor. Jag tror inte det i och för sig är någon större fara.

Vi har i stället ansett det vara riktigt att ställa dessa medel till förfogande utöver regeringens förslag för att skapa den trygghet för de anställda som til syvende og sidst ändå måste vara det väsentliga för alla politiska partier.

Herr talman! Innan jag går in på de spörsmål som vi haft att behandla i bevillningsutskottet, hoppas jag att herr talmannen tillåter mig att göra en mycket kort parentetisk kommentar med anledning av den debatt som här ägt rum mellan statsministern och partioch gruppledare. Vid tidigare behandlingar i grundlagberedningen har jag varit beredd att som ett provisorium tills vidare acceptera nu rådande system, innebärande att statsråden kan gå upp när som helst och att de skall ha frihet att tala hur länge som helst men att för ledamöterna skall tillämpas en tidsbegränsning på sex och tre minuter. Efter vad som förekommit de senaste dagarna har jag ändrat uppfattning. Det är icke rimligt att ett statsråd skall kunna gå upp och tala om inte bara den fråga debatten gäller utan om vad som helst under en eller en och en halv timme och att sedan den som är angripen skall ha endast sex minuter till sitt förfogande. Någon rimlig jämlikhet måste det finnas — med all aktning för den höga position som statsråden intar.

Som sådan hälsas den som en positiv och stimulerande åtgärd för att ge det svenska näringslivet ökade möjligheter till konkurrens med internationella företag. Härom har det i bevillningsutskottet rått fullständig enighet. Det är inte detta som har föranlett mödorna. Ingen lär emellertid bestrida att den form som finansministern har gett sitt förslag också kommer att medföra bekymmer. Bekymret åtföljer över huvud taget systemet med mervärdeskatt när man t.ex. — som utskottets ärade ordförande sade i går — tänker på merarbetet med redovisningen. Men det finns också många andra faktorer att ta i beaktande. Härom vittnar ju det stora antal motioner som har väckts. I en av de debatter som förekom här i kammaren sedan skatteberedningen hade avgivit sitt i princip enhälliga betänkande, förklarade finansministern att beredningens förslag inte kunde godtagas eftersom skattelättnaden för näringslivet måste innebära en kostnadsöverflyttning på konsumenterna, om det totala skattetrycket skulle förbli oförändrat.

Det är detta vi har syftat till, och jag tror också att möjligheten härtill förelegat. Men det intresserade inte finansministern. Han lånade inte sitt öra till sådana argument. Därför bestämde han att det skulle ske en översyn i departementet, och till den har regeringen tagit sig så god tid, att riksdagen fördenskull inte har kunnat granska förslaget så grundligt som dess stora betydelse ovillkorligen kräver. Allmänna skatteberedningen behövde fyra år för att lägga fram sitt betänkande, vilket skedde den 1 juni 1964. I nästan ytterligare fyra år, inklusive remisstid, har kanslihuset bearbetat spörsmålet. Först den 5 april i år lades propositionen på kamrarnas bord, en proposition som riksdagens ledamöter i det stora antalet fall fick först tio dagar senare, alltså efter påsk. Då hade vi några fattiga dagar att sätta oss in i det mycket digra betänkandet och motionera. Bevillningsutskottet har haft några få veckor till föredragningar och debatter för beslut och skrivning, och det fanns ju även andra saker att syssla med i bevillningsutskottet. Jag vill erinra om att det fanns omkring 50 motionspar som också skulle analyseras. Det har naturligtvis inte gått att klara allt detta på den tid som stått till förfogande.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 Härtill kommer att författningsförslaget, trots att det präglas av en i och för sig i många stycken föredömlig förenkling av lagtexten, dock måste betecknas som förhållandevis svårtolkat.» Utskottets återförvisande till rege ringen av vissa i paketet ingående frågor med begäran om översyn och nya förslag till höstriksdagen är ett bevis på hur allvarlig situationen varit. Det understrykes av utskottets unika åtgärd att begära att regeringen skall ta sig en ny funderare på vissa spörsmål. Jag tar upp detta därför att det på senare år har förekommit vid flera tillfällen att viktiga propositioner har lämnats så sent, att utskottsbehandlingens grundlighet har omöjliggjorts av tidsnöd. Det har såväl under detta år som under höstriksdagen, då vi behandlade TV-frågan, förekommit protester i riksdagen. Vad som nu har inträffat tycker jag slår alla rekord. Jag kan inte finna något annat uttryck för detta än att det är en upprörande nonchalans från regeringens sida mot riksdagen. Det verkar som om de höga i kanslihuset har betraktat riksdagsbehandlingen mera som en formalitet än som en realitet. Att så icke är fallet visar ju trots all tidsnöd bevillningsutskottets betänkande. Allmänna skatteberedningens förslag innebar en rejäl skattereform. BI. a. skulle punktskatterna bort liksom energiskatten och en del annat. Av detta finns ingenting kvar. Finansministern ville inte. Han har motiverat detta med den principiella ståndpunkten att införandet av skattereformer inte skall medföra någon väsentlig omfördelning av konsumtionsbeskattningen. Enklare uttryckt betyder detta att han inte har velat gå utöver de 10 procent som omsättningstillägget utgör. Intagandet av punktskatterna skulle ha inneburit en relativt måttlig ökning av procenttalet. Det diskuteras i expertkretsar huruvida det över huvud taget hade medfört någon omfördelning av skattetrycket om energiskatten hade intagits i förslaget. Det har inte frestat finansministern. Den nödvändiga fortsatta skattereformen, som givetvis måste komma, överlåter han generöst till en kommande regering, måhända i förhoppningen att själv slippa reda upp efter sig. I sammanhanget är det inte heller alldeles ointressant att finansministern för det löpande budgetåret beräknas kunna lämna efter sig ett budgetunderskott på 3,3 miljarder kronor och för nästa år på 2,8 miljarder kronor — också någonting för en kommande regering att ta itu med. Andra talare, i går utskottets ordförande, har redogjort för den överenskommelse som träffats i utskottet och som innebär att oppositionen har fått igenom sin önskan om en längre redovisningsperiod för framför allt producenter och affärsmän. Man har också fattat beslut om att hos regeringen begära en Översyn av vissa frågor som utskottet inte har ansett sig ha tid att ingående pröva. Men det har därjämte inneburit att man har »sluppit» ett antal reservationer. Jag använder det uttrycket även om jag själv inte delar uppfattningen att det innebär att man har »sluppit». Avtalet innebar nämligen att man inte skulle avge reservationer, utan endast särskilda yttranden. Jag skall inte gå in på detaljfrågorna i det särskilda yttrandet. Det har redan gjorts i några anföranden. Jag vill bara, liksom herr Sundin och herr Yngve Nilsson och framför allt utskottets ordförande, understryka att undantagen från mervärdeskatt måste vara få och betingade av alldeles speciella skäl. Frångås denna princip i högre grad, blir skattelagen så komplicerad att dess praktiska tillämpning starkt försvåras. Flertalet av de undantag som har begärts i det stora antalet motioner har därför avvisats av utskottet. Av dessa utgör emellertid punktskatterna inklusive energiskatten ett komplex som ovillkorligen måste tas med i en framtida utbyggnad. Av större betydelse är utskottets yrkande om att till hösten få ytterligare utredning av nya: förslag beträffande specialområden. Jag har i viss utsträckning en annan mening än utskottets ordförande herr Ericsson beträffande tolkningen av denna begäran. Han sade nämligen att man inte hade kunnat enas om någon väg att lösa de problem som man nu skall be att regeringen utreder. Ja, vi var oeniga om hur man skulle lösa dessa problem, men vi var ju eniga om att det inte var bra som det var därför att det restes alltför starka invändningar mot åtskilligt i förslaget. Man har inte begärt en översyn av dessa frågor hos regeringen på ett sådant sätt att regeringen kan svara att den inte kan finna någon bättre lösning och därför återkommer med samma förslag. Jag betraktar riksdagsskrivelsen så att utskottet i realiteten förväntar sig någonting annat och bättre. Detta skall alltså vara utgångspunkten för undersökningen — om det nu går att klara. De begagnade bilarna utgör ett av de svårbemästrade problem som har återsänts till regeringen. Erfarenheterna från omsättningsskattens införande talar för att de undantas från beskattningen så som skedde när man fann att omsättningsskatten på begagnade bilar medförde så stora problem att den måste slopas.

Det vore ett sällsamt resultat av en skattelagstiftning, om man inte kan hitta en annan lösning. Utskottet anser emellertid att det är ett klart samhällsintresse att handeln med begagnade bilar inte går under jorden och att skatterna kan komma in på ett sätt som går att kontrollera. Jag vill därför uttala förhoppningen att den ytterligare översyn som skall ske inom regeringen ges en så vid syftning att problemet kan lösas på ett bättre sätt än i propositionen. Det finns flera andra frågor som jag inte tar upp i det här sammanhanget. Personligen vill jag bara säga att jag skulle ha tyckt att det hade varit bra om frågan om beskattningen av annonserna i dagspressen hade kunnat anstå så länge en utredning om pressens ekonomiska villkor pågår. Att de praktiska svårigheter, som härigenom kunde uppstå, har ansetts väga tyngre är att beklaga. Men jag har inte reserverat mig. Arbetsgivaravgiften har behandlats av flera talare, varför jag kan fatta mig ganska kort om den. även i allmänna skatteberedningens förslag fanns det — som det har påpekats från ett par håll — en arbetsgivaravgift, varigenom ar betsgivarna skulle överta kostnaden för vissa socialavgifter. Den nu föreslagna arbetsgivaravgiften skiljer sig betydligt från denna, eftersom den ju bara har en rent finanspolitisk innebörd. Tyvärr är det nog ändå så — och det tycker jag mig av de anföranden som hållits förstå att alla erkänner — att arbetsgivaravgiftens verkningar är svårbedömbara på både kort och lång sikt. Klart är väl att den kommer att påverka såväl samhällsekonomin i dess helhet som olika branscher och företag. De företag där verksamheten i hög grad ombesörjs av maskiner och i ringa grad av mänsklig arbetskraft blir gynnade. De får en låg arbetsgivaravgift, eftersom lönesumman inte blir så stor. Företag som i hög grad är beroende av anställd arbetskraft blir missgynnade — dit hör framför allt serviceföretag, handel och över huvud taget en stor del av den mindre företagsamheten. När man nu från oppositionen kräver att arbetsgivaravgiften inte skall sättas in i nuvarande konjunkturläge så betyder det att vi är oroliga för att den kan få ogynnsamma konsekvenser för utvecklingen på vissa avsnitt och därmed för sysselsättningen. Det är just i nuvarande läge arbetsgivaravgiften kan få olyckliga verkningar. Hade vi infört den för ett par tre år sedan, när konjunkturen var en helt annan, hade verkningarna nu av densamma inte varit så svåra eller kanske inte alls förelegat. Följdeffekterna hade ju då hunnit växa bort. Herr Wärnberg påstår att det skulle vara svårt att inte börja tillämpa arbetsgivaravgiften från och med den 1 januari. Han säger att det inte är så lätt att sparka i gång den när som helst. På detta vill jag svara, att vare sig det är lätt att sparka i gång den eller inte, bör den inte tillämpas förrän man har en bättre överblick över konjunkturutvecklingen. Oron för att det skall bli ett alltför långvarigt uppskov borde åtminstone inte förefinnas på den socialdemokra tiska sidan. Vi hörde i natt finansministern tala om vilka väldiga steg som konjunkturutvecklingen hade tagit och hur ljusa utsikterna tedde sig. Han sade inte att han målade med ljusa färger men i alla fall något ljusare än högern. Skulle hans slutsats vara riktig, finns det ju möjlighet att fatta beslut om igångsättningen rätt snart, alltså till hösten. Den hinner då träda i kraft 1 januari. Så illa förberedd är man väl ändå inte efter den debatt som har förts. Men jag och de flesta vet naturligtvis inte hur utvecklingen blir. Därför är det troligt att man i höst kan bedöma saken bättre. Låt oss vänta till dess. Jag skall inte gå in på alla de olika detaljer som här har tagits upp av andra talare i fråga om arbetsgivaravgiften. Jag skulle dock på en punkt vilja säga någonting som jag tror inte har sagts här tidigare. Det gäller den speciella situation som sjöfartsnäringen befiner sig i. Den arbetar ju i direkt internationell konkurrens. I stor utsträckning går fraktbåtarna inte mellan Sverige och utlandet utan helt mellan utländska hamnar. Det är att märka att nationella subventioner förekommer i nära nog alla stater. Sverige är ett av de få länder där sådant stöd inte lämnas. OECD:s redogörelse för förhållandena på detta fält är verkligen talande. Storbritannien, USA, Frankrike, Italien, Japan, Västtyskland, Danmark och ett stort antal andra länder ger speciella statliga förmåner till rederinäringen för att den skall kunna klara den internationella konkurrensen. Ofta ges dessa förmåner i form av subventioner. Att lägga en arbetsgivaravgift på rederinäringen skulle naturligtvis skapa speciella svårigheter för vårt lands möjligheter på den internationella fraktmarknaden.

Jag kommer att yrka bifall till denna reservation. Slutligen ett par ord om kompletteringspropositionen, som ju beträffande den ekonomiska delen var föremål för en mycket lång debatt i går. Jag bara noterar att behållningen — om det nu kan kallas för en behållning — av gårdagens debatt var att det faktiskt förelegat en bristande planläggning i beredskapshänseende inför en konjunkturnedgång. Den bristande planläggningen har bidragit till att göra verkningarna av konjunktursvackan och strukturrationaliseringarna på arbetsmarknaden svårare än de annars hade behövt vara. Detta ger anledning till att en ordentlig översyn görs av den frågan. Att vi för närvarande inte skall ha någon ökning av statsskatten är vi ju alla ense om och att utrymme inte finns för några skattesänkningar just nu begriper de flesta. Däremot måste den ekonomiska politiken såvitt jag ser i första hand med kraft inriktas på att göra slut på den oavbrutna skattehöjning som har förekommit under statsminister Erlanders mångåriga regim. Den ekonomiska politiken bör i stället inriktas på en successiv lindring av skattebördan. Jag kan inte underlåta att nämna frågan om den kommunala beskattningen, som naturligtvis är mycket betungande särskilt för låginkomstgrupperna, där som bekant kommunalskatten ofta är den största posten. Hur samspelet mellan den statliga och den kommunala beskattningen skall ordnas är ett problem som inte är så lätt att lösa. I ett avseende bör man emellertid kunna angripa denna fråga.

avgöra kommunalskattens höjd är av sådan art att den nog bör bli föremål för en undersökning. Det är möjligt att man där kan hitta andra vägar än dagens. Samma förhållande gäller beträffande sjukvården, som ju alltmer skall byggas ut och som mycket starkt tynger langstingens ekonomi. Även här krävs ett ordentligt övervägande. Starkare aktualiseras det mångåriga kravet på en total och genomgripande skattereform över huvud taget, avsedd både att ersätta det invecklade och svårbegripliga skattesystem vi har och att finna vägar för ett bättre, mer lättförståeligt, rättvisare och effektivare skattesystem än det nuvarande. Att det nuvarande medger skattebortfall genom skattefusk och även på annat sätt är alldeles uppenbart torde många vara eniga om. Vi har under flera år diskuterat det nuvarande skattesystemets nackdelar, och jag skall därför inte upprepa någonting av den debatten.

Där står bl.a.: »Enligt vår uppfattning bör en allmän skattereform utgå från principerna i allmänna skatteberedningens förslag från 1964. Detta är emellertid på avgörande punkter redan föråldrat.

Jag är medveten om att det kommer att ta någon tid att genomföra en sådan skattereform och att det givetvis måste krävas att det fö religger ekonomiska förutsättningar för skattesänkningar. Detta vittnar inte om att folkpartiet och centerpartiet har »hattat» hit och dit, som statsministern påstod. Vi har haft en och samma mening som gått igenom hela den skattepolitiska debatt vi fört under många år.